Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat, om jag avser att vidta några åtgärder för att nedbringa de stora skillnaderna i telefonkostnaderna mellan Norrland och övriga delar av landet. Sedan lång tid tillbaka har det varit en strävan att beträffande såväl telefonabonnemang som telefonsamtal i görligaste mån utjämna kostnaderna för abonnenterna dels mellan tätort och landsbygd, dels mellan olika delar av landet. De hittills genomförda åtgärderna har gjort det möjligt att hålla teleavgifterna i Norrland på en relativt låg nivå genom att telefonkostnaderna i Norrland till stor del får bäras av abonnenterna i övriga delar av landet. Genom den år 1964 beslutade kommunreformen har behov uppstått av en översyn av taxorna för telefonsamtal inom kommunerna. Inom televerket utreder därför sedan en tid tillbaka en arbetsgrupp frågan om eventuellt införande av lägre taxa till huvudort i eget kommunblock. Arbetsgruppen avses re dovisa resultatet av sitt arbete under år 1970. Televerket har vidare nyligen tillsatt en annan arbetsgrupp som bl.a. har till uppgift att överväga om antalet rikssamtalstaxor, som för närvarande är sex, kan minskas samt att utreda förutsättningarna för en enhetlig taxa för telefonsamtal inom samma kommunblock. Innan något mera definitivt besked kan lämnas om effekten för Norrland av ytterligare framtida taxeutjämnande åtgärder måste resultaten av de båda gruppernas arbete avvaktas.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga, och jag tackar också för och uttalar min uppskattning av stasrådets beredvillighet att skjuta på svaret en vecka, då jag förra torsdagen var förhindrad att ta emot det. Jag finner svaret vara positivt i långa stycken och är glad äver att kunna konstatera att en hel del åtgärder är på gång. Även om frågan om skillnaden i telefonkostnader inte endast berör Norrland utan samtal på långa avstånd över huvud taget, har frågan ändå särskild aktualitet just för Norrland med de långa avstånd vi där har till centralorterna och inte minst till rikets huvudstad. Dit har man ju ofta anledning att ringa, var man än bor. Där ligger så gott som alla centrala ämbetsverk, och ett stort antal huvudkontor är också förlagda till Stockholm. till Stockholm, kostar det 2: 35 kr. Ringer man ett lika långt samtal från Ljusdal, alltså från min hemort, kostar det hela 7: — kr., och om man ringer från Östersund kostar det 8:50. Ringer man automatiskt kopplade samtal kostar ett tio minuters samtal från Norrtälje till Stockholm 2:86, från Sundsvall 6:60 och från Luleå 8: 36 kr. Om man ringer ofta — och det måste många människor göra — blir kostnadsskillnaderna för telefoneringen avsevärda och mycket kännbara för de människor som får betala de högre avgifterna. Härtill komer att den s.k. frizonen täcker avsevärt fler abonnenter i de centrala delarna av landet än t.ex. i Norrland. Det finns anledning att även på detta område genomföra jämlikhet. Om posten har kunnat genomföra enhetsporto på brev, borde det också vara möjligt för televerket att gå en liknande väg och t.ex. genomföra enhetstaxa utanför de s.k. frizonerna. Nu talade kommunikationsministern om att det finns arbetsgrupper som håller på med de här problemen. En grupp utreder frågan om införande av lägre taxa till huvudort i eget kommunblock, och det är ju mycket viktigt att komma till rätta med det problemet. En annan grupp behandlar dels spörsmålet, om antalet rikssamtalstaxor som för närvarande är sex kan minskas, dels förutsättningarna för en enhetlig taxa för telefonsamtal inom samma kommunblock. Det är värdefullt att dessa arbeten pågår men jag skulle ändå vilja fråga statsrådet: Vill statsrådet medverka till en omläggning av taxesystemet så att vi får enhetstaxa utanför de s.k. frizonerna?

Herr talman! Som komplement till vad jag tidigare sade om att telefonkostnaderna i Norrland till stor del får bäras av abonnenterna i övriga delar av landet vill jag belysa detta för kammarens ledamöter med några siffror. Televerkets årliga genomsnittskostnader per telefonapparat i televerkets norra distrikt, som i stort sett omfattar hela Norrland exklusive Gästrikland, ligger cirka 47 procent högre än genomsnittskostnaderna i övriga landet. I detta distrikt överstiger kostnaderna intäkterna med i genomsnitt 68 kronor per telefonapparat och år. Detta underskott täcks således av överskott i övriga delar av landet. På herr Westbergs direkta fråga till mig vill jag hänvisa till de två pågående Översynerna.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig, om jag vill medverka till att televerkets bestämmelser om flyttning av telefonapparat mellan t.ex. sommaroch vinterbostad ändras så, att nuvarande begränsning av antalet flyttningar upphör att gälla. Flyttning och efterföljande återflyttning av telefon mellan sommaroch vinterbostad medges i princip inte. Vissa möjligheter till sådan flyttning föreligger dock, men dessa är av ekonomiskt värde för abonnenten endast om flyttningen gäller ett enstaka år. Ifrågavarande restriktivitet sammanhänger med att televerkets fasta kostnader för ett av herr Westberg tänkt kombinerat sommaroch vinterbostadsabonnemang i stort skulle motsvara de fasta kostnaderna för två helt separata abonnemang.

Herr talman! Jag ber att få tacka också för detta svar, även om jag inte kan ge det samma betyg, eftersom det inte på något sätt är positivt. Jag vill exemplifiera vad jag menar genom att berätta om ett par äldre människor som jag känner. De har ett eget hem, vackert beläget på en sjötomt, där de gärna vill vara sommartid. Men bostaden är endast delvis moderniserad och de orkar inte bo kvar där under vinterhalvåret då bland annat väghållning och eldning kräver alltför stora ansträngningar. Därför har de fått bostad i ett pensionärshem där de bor under vintern. De tog telefonen med sig dit. De har alltså telefon, som de är i stort behov av både när de bor i pensionärshemmet och i sin egen gård. De har därför begärt och fått telefonen flyttad varje gång de bytt bostad. Det gick utmärkt tre gånger men sedan sade televerket stopp. Enligt bestämmelserna fick det endast ske tre gånger och ville de fortfarande ha telefon i sommarbostaden var de tvungna installera en ny telefon där och betala kvartalsavgift på båda ställena året om. Självklart blir detta ekonomiskt mycket betungande för dessa gamla människor. Det är så mycket mer underligt att televerket inte visar tillmötesgående som kostnaderna för flyttningen väl täcker arbetskostnaderna. En flyttning kostar 60 kr. Den telearbetare som i detta fall utförde arbetet ansåg t.o.m. att flyttningen av telefonen var så enkel och föga tidskrävande att den var en mycket god affär för televerket. Det kunde inte tjäna pengar så lätt, menade han, som just genom att medge en sådan flyttning. Under dessa omständigheter, herr statsråd, finns det väl knappast några skäl för att bibehålla den snäva gränsen att man inte får flytta telefonen mer än tre gånger, i synnerhet inte när det rör sig om äldre människor i en sådan situation som detta exempel visar. Samhällets organ bör väl föregå med gott exempel, när det gäller att medverka till åtgärder som skänker trygghet och trivsel åt de gamla. Här är det fråga om en mycket enkel åtgärd, som lätt kan åstadkommas. Jag vill därför fråga kommunikationsministern, om han inte skulle vilja ta upp denna fråga till förnyad prövning.
Herr talman! Jag nämnde tidigare att vissa möjligheter till flyttning och efterföljande återflyttning av telefon mellan sommaroch vinterbostad föreligger. Abonnenten måste då dels betala flyttningsavgift med 100 kronor för varje flyttning, dels för varje uppsättningsadress betala abonnemangsavgift för helt år. Villkoren sammanhänger med vad jag tidigare påpekade, nämligen att televerkets fasta kostnader för ett sådant arrangemang i stort motsvarar de fasta kostnaderna för två helt separata abonnemang. Grundavgiften, som det här är tal om, avser nämligen att täcka installationskostnader, ledningsindragning m.m., och det är det som gör att det här blir fråga om dubbla abonnemang. Beträffande vad herr Westberg i Ljusdal anför om socialpolitiska skäl för att när det gäller exempelvis äldre människor tillämpa en annan ordning, förefaller det mig inte lämpligt att diskutera sociala åtgärder i detta sammanhang.

Herr talman! Kommunikationsministern talar om de höga kostnaderna vid en flyttning av det slag jag har nämnt. Det är klart att det första gången kan bli fråga om kostnader; när vederbörande första gången flyttade från sin egen gård till pensionärshemmet måste man ju dra in ledningar i deras nya bostad. Jag kan däremot inte förstå att det skulle bli sådana kostnader när de tar telefonen med sig tillbaka till sommarbostaden och sedan åter tar den till pensionärshemmet. Att då tala om höga kostnader tycker jag är egendomligt. Telearbetarna, som har att utföra arbetet i praktiken, säger att det är mycket enkelt och kostar televerket betydligt mindre än vad avgiften ger. Jag förmodar att de inte är alldeles okunniga, även om jag givetvis inte kan diskutera dessa kostnadsfrågor med kommunikationsministern och inte heller vill göra det. Dessa uppgifter har jag emellertid fått, och då tycker man att det är mycket underligt, att televerket inte kan visa större tillmötesgående. På den punkten vore det ändock möjligt att göra något, t.ex. genom att slopa installationsavgiften när man flyttar från en bostad till en annan. Någon utväg att gå abonnenterna till mötes tycker jag att man borde kunna finna.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig, om jag avser det önskvärt med ljusare och mer trafiksäker beläggning på vägarna och om jag i så fall avser att vidtaga några åtgärder. Vägbeläggningen har stor betydelse för trafiksäkerheten. Denna befrämjas genom bl.a. tillsättandet av naturligt eller syntetiskt stenmaterial i vägens ytbeläggning, vilket ger ett bättre väggrepp. Genom sådan tillsats ökas också vägens slitstyrka. Som bindemedel används asfalt. Eftersom asfalten är svart blir även stenmaterialet till en början svart. Efter en tid nöter emellertid trafiken bort asfalthinnan och det ljusa stenmaterialet framträder. Vägverket har uppmärksamheten riktad på olägenheterna av alltför mörka vägar och använder därför så ljust stenmaterial som möjligt i beläggningsmassan. Ännu ljusare stenmaterial än de för närvarande vanligen förekommande är de flintoch s.k. synopalmaterial som får importeras bl.a. från Danmark. Användningen av dessa material ställer sig dock så dyr att beläggningskostnaderna stiger med uppemot 50 procent. Ett mera allmänt användande av dessa material skulle ta så stor del av tillgängliga medel i anspråk att beläggningsarbetenas omfattning skulle få reduceras väsentligt. Detta innebär en negativ säkerhetsfaktor för de delar av vägnätet som inte kan beläggas. Sedan flera år studeras inom vägverket — bl.a. med hjälp av trafikolycksfallsstatistiken — den trafiksäkerhetshöjande effekten av sådana alternativa åtgärder som ljus vägbeläggning, inten sifierad trafiklinjemålning, vägbelysning etc. Först när en fullständigare värdering av dessa undersökningar gjorts kan bedömas om en ökad satsning på de ljusare tillsatsmaterialen är det effektivaste sättet att höja trafiksäkerheten. Det kan tillfogas att det i första hand gäller att finna lösningar som tillgodoser säkerhetskraven under hela året och inte endast under barmarkstiden.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret som jag i långa stycken finner positivt. Varje bilist vet vilken cerhörd skillnad en ljus vägbeläggning innebär i förhållande till den vanliga svarta asfalten, framför allt när det gäller siktsträckor och bakgrundsbelysning under mörkerkörning. Den ljusa vägbeläggningen skänker både större trivsel genom bättre sikt och ökad säkerhet, bl.a. ärigenom att man snabbare upptäcker det som finns på vägen, t.ex. folgänga re, som syns bättre mot en ljus vägbana. Det är också mindre stressande att köra i mörker, om vägbanan är ljus och man därmed har bättre sikt och större säkerhet. Att trafiksäkerheten blir större på en väg med ljus vägbana har ju också belagts vetenskapligt av de kända mörkerkörningsforskarna Gunnar Johansson och Kåre Runmar i Uppsala. De ljusa vägbeläggningar, som börjat användas här och där i våra städer och som kommunikationsministern nämnde visar också väsentligt större slitstyrka och är motståndskraftigare mot t.ex. slitage av däckdubbar. Ytan blir dessutom grövre och risken för halka och sladd blir därigenom mindre, och det finner jag vara synnerligen betydelsefullt. Den vägbeläggning som jag här åsyftar blir något dyrare — kommunikationsministern påstår att den blir 50 procent dyrare. Det är nog en siffra som kan diskuteras; jag tror inte att man vet ännu hur mycket dyrare den blir. Av avgörande betydelse för kostnaden är vilket material man använder för inblandning i asfalten. Om man räknar med den ökade trafiksäkerheten och det minskade antalet trafikolyckor samt därtill tar hänsyn till den längre varaktigheten, kanske kostnaderna på lång sikt inte behöver bli större med en ljusare vägbeläggning. Därtill kommer att man med ökad användning av denna teknik och därmed följande massframställning torde kunna pressa kostnaderna per kvadratmeter. Frågan om trafiksäkerheten är ju synnerligen viktig, och det finns utomordentligt mycket att göra för att förbättra den, vilket nämndes av kommunikationsministern. Den åtgärd vi nu diskuterar är en viktig faktor i strävan att höja trafiksäkerheten. Jag vill därför vädja till kommunikationsministern att med all kraft verka för en successiv övergång till en ljusare vägbeläggning.

Herr talman!

1966 års riksdag uttalade i enlighet med bevillningsutskottets utlåtande nr 27 att taxorna i postverkets tidningsrörelse borde bli föremål för en utredning, som skulle syfta till att åstadkomma en mer differentierad och kostnadsföljsam taxekonstruktion än den nuvarande. Utskottet framhöll även att en viss subventionering av tidningarna via postavgifterna inte torde kunna undvikas under en övergångsperiod. Den successiva anpassningen av taxorna till de faktiska distributionskostnaderna borde emellertid ske med minsta möjliga tidsutdräkt. Utskottet var vidare av den uppfattningen, att tidningstaxorna inte borde bibehållas oförändrade i avvaktan på resultatet av utredningsarbetet. Om kostnaderna steg utan att höjningar av taxorna skedde, kom självfallet driftresultatet att ytterligare försämras och andra verksamhetsgrenar att belastas med högre avgifter än nödvändigt för att kompensera postverket för inkomstbortfallet i tidningsrörelsen. För att så snart som möjligt kunna uppnå en tillfredsställande kostnadstäckning var det, framhöll utskottet, nödvändigt att ytterligare eftersläpningar i avgiftsnivån inom tidningsrörelsen undveks. Därför borde i vart fall de justeringar vidtas i tidningstaxorna, som kunde föranledas av den höjning i kostnadsnivån, som ägt rum efter den senaste avgiftshöjningen. Genom den i september beslutade taxan för år 1970 har täckning erhållits för den sedan förra året inträffade kostnadsstegringen vilken beräknas uppgå till ca 8 procent. Någon reducering av underskottet i tidningsrörelsen har däremot inte skett. 1970 års taxa är konstruerad enligt samma modell som tidigare år. Den redan år 1964 påbörjade anpassningen till större kostnadsföljsamhet har fortsatt. Sålunda har den i taxan ingående exemplaravgiften fått en relativt sett större betydelse medan däremot viktavgiftens betydelse minskat. Jag vill i sammanhanget nämna att den av riksdagen förordade utredningen — tidningstaxeutredningen — nyligen avgett sitt betänkande. Detta är för närvarande föremål för remissbehandling. Bortsett från att någon reducering ej skett av underskottet i tidningsrörelsen, får tidningsavgifterna för år 1970 anses stå i god överensstämmelse med bevillningsutskottets av riksdagen antagna utlåtande. Någon anledning att ompröva taxan finns inte.

Herr talman! Jag ber först att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. En av anledningarna till att jag ställde den är att man för mig från tidningshåll påpekat de verkningar som den nya taxan kommer att få. Jag började då närmare intressera mig för detta. Jag finner det högst beklagligt att statsrådet ställer sig helt negativ i sitt svar. Jag känner till bevillningsutskottets förslag, som riksdagen antog, att kostnadstäckning skall ske och att det skall vara följsamhet i taxorna. Men jag tycker, herr statsråd, att det finns anledning att studera denna sak litet närmare, när en taxa slår så skevt som den gör i detta fall och så hårt drabbar de små tidningarna, som har svårast att klara sig i det hårda klimat som råder på tidningsområdet. Av tillgänglig statistik framgår att höjningarna för de stora tidningarna rör sig om 6 å 7 procent, möjligen något mera, medan de minsta tidningarna, som kanske kommer ut ett par tre dagar i veckan, får höjningar från 31 upp till 37,9 procent. En sådan taxesättning tycker jag rimmar illa med statsmakternas satsningar i övrigt för att hjälpa människorna i glesbygden. Både här i riksdagen och i den allmänna debatten råder ju stor enighet om att man skall hjälpa de människor som bor kvar i glesbygderna och som får allt större svårigheter efter hand som folkmängden minskar. För glesbygdens folk är detta en stor och viktig fråga. Den nya (fr. 1970) faxesättningen kan få den konsekvensen att ortstidningarna helt enkelt blir tvingade att upphöra. Då tycker jag att staten i varje fall i det avseendet har illa skött sin plikt att hjälpa glesbygdens folk och ge människorna där en någorlunda hygglig service. Med hänsyn härtill vill jag varmt vädja till statsrådet att ännu en gång fundera på dessa frågor och uttalar förhoppningen att ett sådant övervägande leder till en ändring. Jag tackar ännu en gång för svaret.

Herr talman! Konkret innebär förslaget att höjningen av tidningstaxan kommer att bli mellan 1,5 och 3 öre per tidningsnummer för olika tidningar.

Det innebär bl.a. att ett ökat tryck måste läggas på exemplaravgiften i taxesystemet. Postverkets kostnadsundersökningar visar att ca 32 procent av tidningsrörelsens kostnader är vikiberoende och ca 65 procent beroende av antalet tidningsexemplar. I dagens taxa kommer emellertid intäkterna till 61 procent på viktavgiften. I 1970 års taxa kommer ca 49 procent av intäkterna att tas från viktavgiften. Om man vill uppnå en kostnadsföljsam taxa, återstår således ännu en avsevärd omfördelning mellan viktoch exemplaravgiften.

Herr talman! Jag har också observerat förskjutningarna mellan exemplaroch viktavgiften, och det är just det som ger ett så dåligt utslag för de små tidningarna. Vidare har jag observerat att det i den nya tidningstaxeutredningen talas i kapitel 5 om olika principer att nå kostnadstäckning. En av rubrikerna där heter Kostnadstäckning med inslag av principen pris efter bärkraft. Jag tycker att herr statsrådet, när han granskar den här utredningen och i sinom tid framlägger förslag, bör låta sig påverkas av just den rubriken i utredningen och komma med ett välvilligare förslag mot de mindre tidningarna.
Herr talman! Det är angeläget att innan diskussionen avslutas konstatera att oavsett vad vi här gör uppstår ett totalt underskott på 60 miljoner kronor.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat mig när förslag kommer att framläggas om ändrade regler beträffande änkepensionen till dem som blivit änkor före den 1 juli 1960. Frågan torde avse det förhållandet att änkepensionen till den kategori änkor det här rör sig om är inkomstprövad. Spörsmålet om att avskaffa inkomstprövningen utreds av pensionsförsäkringskommittén. Förslag från kommittén väntas nästa år.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Vi har ju här i landet en ganska god socialvård totalt sett. Tyvärr finns det vissa skönhetsfläckar, och en av dessa är den fråga som jag här tagit upp. Det måste väl ändå vara mycket otillfredsställande att en kvinna som råkat bli änka före den 1 juli 1960 får sin pension behovsprövad, medan de som blivit änkor efter denna tidpunkt får änkepension utan behovsprövning. Det kan inte vara riktigt att behandla människor på så sätt. Det finns en övergångsbestämmelse i de fall mannen dött mellan 1 juli 1958 och den 30 juni 1960 då det s.k. garantibeloppet inte är behovsprövat. Centern har vid flera tillfällen påtalat missförhållandena, och det har också gjorts från andra håll men hitintills utan resultat. Jag är fullt medveten om att det kostar pengar, men det kan väl ändå inte röra sig om så mycket. Eftersom det är så otillfredsställande hoppas jag att frågan snart skall bli föremål för en omprövning. Socialministern sade ait det kommer att framläggas förslag nästa år. Vi vet väl ingenting om hur detta förslag kommer att se ut, men jag vill ändå hoppas och tro att det kommer att ge rättvisa åt de människor det är fråga om, ty så här olika kan vi inte behandla folk.

Herr talman! Fru Ryding har frågat, om inträffade fall av stress vid löpande band och andra tvångsstyrda arbetsprocesser kommer att särskilt uppmärksammas vid den pågående översynen av arbetarskyddslagen och föranleda åtgärder till skydd för arbetskraften. Självfallet kommer de problem fru Ryding här nämner att ägnas stor omsorg i arbetet på en förbättrad arbetarskyddslagstiftning.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret som jag emellertid finner om inte snorkigt så i alla fall mycket litet engagerat och dessutom kanske något nonchalant. Det borde verkligen inte vara främmande för statsrådet Aspling att det i dag håller på att växa fram en spontan rörelse ute på arbetsplatserna som protest mot den ökade stressen, jäktet och arbetshetsen. Jag trodde inte att statsrådet Aspling skulle ha samma fullständigt felaktiga och verklighetsfrämmande uppfattning som «finansminister Sträng gav uttryck för på Arosmässan, nämligen att det inte finns motsättningar av detta slag inom arbetslivet i Sve rige. Just i dagarna har vi fått ett nytt bevis på arbetarnas spontana kamp för rättvisa mot kapitalets allmakt; vapnet för denna allmakt är § 32. Givetvis avser jag den strejk som pågår i min hemstad, i Göteborgs hamn. Jag anser att myndigheterna måste ingripa på flera sätt, och ett av dem är att förbättra arbetarskyddslagstiftningen. Anledningen till min fråga var främst de uppmärksammade förhållandena vid Volvo-Skövdeverken, där «arbetarna spontant har strejkat och där arbetshetsen har medfört att arbetare t.o.m. så småningom har avlidit under ett arbete som de inte har stått ut med. Där har de löpande band i förening med MTM-ackord, och det är de mest utstuderade arbetsmetoder inom industrin man kan tänka sig. Arbetet är fullständigt olustbetonat, arbetarna finner det förnedrande och de förslits i förtid. Man har under arbetet faktiskt slutat att fungera som människa. Raster och arbetstempo, arbetsmiljö och arbetstid, ja, praktiskt taget allting som är betydelsefullt för den anställde är tvångsstyrt och kontrollerat in i minsta detalj. Herr talman! Min fråga gällde hur man via arbetarskyddslagstiftningen skall kunna förbättra förhållandena för de människor, som i dag tvingas arbeta i tvångsstyrda arbetsprocesser. Det är ett mycket viktigt problem, och givetvis skall det, som socialministern sade, ägnas stor omsorg vid översynsarbetet. Så mycket mer ville statsrådet inte säga. Men jag tycker inte att det innebär att man föregriper en utredning, om man gör eller säger något redan nu på den punkten. Det brinner i knutarna, och denna fråga pockar på en mycket snar lösning. Många arbetargrupper har krävt att man skall vidta omedelbara åtgärder i form av många arbetspauser och kortare arbetsvecka. Just dessa många arhbetspauser har vi möjlighet att dekretera genom arbetarskyddslagstiftningen. Sådana arbetspauser, som i några fall efter arbetarnas aktioner frivilligt har införts på det lokala området, måste vara inskrivna i arbetarskyddslagen som en laglig rättighet för samtliga. Jag hoppas därför att statsrådet Aspling vill behandla denna viktiga fråga, som är ett arbetarskyddsproblem av annan art än de gängse, med förtur och ägna det mycket större uppmärksamhet.
Herr talman! Det ankommer naturligtvis på fru Ryding själv att tolka svaret. När jag säger att jag finner det självklart att de problem som fru Ryding här tar upp skall ägnas stor omsorg, är det ett uttryck för att dessa frågor verkligen skall bli uppmärksammade i den förestående utredningen.

Jag hade också tillfälle att understryka att hela arbetarskyddslagen nu skall bli föremål för en Översyn. Därvid, fru Ryding, kommer vi inte att på något sätt glömma bort de frågor hon tagit upp; det vill jag, herr talman, ha antecknat i protokollet. Om fru Ryding uppfattar mitt svar som nonchalant, måste det verkligen bero på ett semantiskt missförstånd.

Herr talman!

Jag tog nämligen i september i år initiativ till att 1945 års kungörelse i sin fullständiga ordalydelse tas in i en årligen utkommande publikation med vidsträckt spridning inom statsförvaltningen. Publikationen, som från och med i år ersätter bihanget till statsliggaren, utges av statens avtalsverk och kallas »Författningar om statligt reglerade tjänster ». Publikationen är under tryckning. Det är min förhoppning att nämnda åtgärd skall vara ett verksamt bidrag för att komma till rätta med problemet. Jag vill slutligen nämna följande. Könsangivelse har förekommit i arbetsförmedlingarnas lokala platslistor även beträffande statliga tjänster. Man har vid arbetsförmedlingen i Stockholm vid rapportering till denna typ av platslistor använt en blankett med ruta för markering om det är en manlig eller kvinnlig sökande som efterfrågats. I den nu föreliggande nytryckta upplagan av blanketten har enligt vad jag erfarit dessa rutor tagits bort. Genom pågående omläggning av arbetsförmedlingens blankettsystem kommer den tidigare blanketten att helt utgå. Arbetsförmedlingen i Stockholm uppger att man nu upphört med könsangivelse för statliga tjänster. I den mån det på senare tid förekommit någon sådan notering är det fråga om en äldre notering som stått kvar i listan i avvaktan på att platsen tillsätts.

Herr talman! Jag ställde samma fråga i maj till dåvarande civilministern Hans Gustafsson. Trots att över 50 myndigheter i listor från arbetsförmedlingen i Stockholm bara på en vecka hade haft könsdiskriminerande annonser, ansåg han att ingen särskild åtgärd behövde vidtagas. Han nöjde sig med att hänvisa till ett sex år gammalt cirkulär. Nu ställde jag frågan igen. Dels därför att vi fått en ny löneminister, och det kan vara värdefullt att veta om han är mer intresserad av dessa frågor. Dels — och det är allvarligare — för att denna könsdiskriminering har fortsatt under sommaren, vilket också har uppmärksammats av massmedia. Jag ber att få tacka statsrådet Löfberg för svaret; jag tycker det är bra att han har en annan och mer aktiv inställning till dessa frågor och alltså inte instämmer i Hans Gustafssons uppfattning. Det är roligt när ens framstötar ger resultat och inte bara leder till att regeringsrepresentanterna <prestigemässigt låser sig i en negativ hållning. Det borde inte behöva vara så, som det varit i detta fall, att en grupp intresserade enskilda människor på eget initiativ måste göra det jobb som statsråden borde göra, och påpeka missförhållandena för myndigheterna. Av de svar som denna grupp har fått har framgått att myndigheterna i regel lägger skulden på arbetsförmedlingarna — man talar om att det uppstått missförstånd, och det kan det säkert ha gjort vid muntliga kontakter. Man behöver säkerligen ta kontakt också med arbetsförmedlingarna utanför Stockholm. För min räkning har riksdagens upplysningstjänst fordrat in listor från hela landet. De visar att bara under en vecka i slutet av september har könsdiskriminerande annonser förekommit från 40 myndigheter, trots den uppmärksamhet som frågan ägnats i massmedia. Hälften av dessa var från Stockholm. Det har också förekommit åldersdiskriminerande annonser. Som ett avskräckande exempel kan nämnas handelsdepartementet, som under 18 veckor har annonserat efter en 16—138 år gammal expeditionsvakt — de senaste veckorna även en manlig sådan. Omfattningen av annonser av denna typ antyder att ytterligare åtgärder utöver dem som statsrådet har nämnt behöver vidtas. Jag vill därför sluta med två följdfrågor. Anser inte statsrådet att det behövs nya regler för arbetsförmedlingen i hela landet, vilka även bör gälla enskilda och kommunala arbetsgivare i det aktuella avseendet? Anser statsrådet vidare inte att denna fråga är så viktig att den bör tas upp i utbildningen av dem som anställer personal till statsförvaltningen, och av dem som ägnar sig åt dessa frågor på arbetsförmedlingarna? Till slut ytterligare en liten randanmärkning. Statsrådet säger att eventuella könsdiskriminerande notiser hos arbetsförmedlingen i Stockholm är äldre noteringar, som står kvar i avvaktan på att platserna i fråga tillsätts. Men det är ju i så fall fråga om olagliga notiser. Bör inte de dras in? Det förhållandet att platserna ännu inte blivit tillsatta kan inte vara någon ursäkt för att olagligheter tolereras.
Herr talman! Herr Romanus har med berömvärd ambition uppspårat ett antal fall, där statliga tjänster trots den av mig åberopade kungörelsen utannonseras som manliga respektive kvinnliga. Saken har också, såsom herr Romanus framhöll, uppmärksammats av massmedia. Jag instämmer gärna i att det är otillfredsställande att en sådan utannonsering förekommer. Jag vill nämna några ord om bakgrunden till detta förfaringssätt. I syfte att förbättra arbetsförmedlingens service infördes för ett par år sedan på försök vid vissa arbetsförmedlingar systemet med s.k. öppen arbetsförmedling. Systemet tillämpas för närvarande vid ett femtontal arbetsförmedlingskontor i vårt land, däribland vid arbetsförmedlingen i Stockholm. Systemet innebär i princip att platsnotiserna på arbetsförmedlingen hålls tillgängliga på ett sådant sätt att de sökande själva kan orientera sig om efterfrågan i de aktuella fallen. Om de så önskar kan de ta direkt kontakt med respektive arbetsgivare utan att använda arbetsförmedlingen som mellanhand. Det är uppenbarligen i rutinerna för denna försöksverksamhet som man använt sig av blanketter med könsangivelse. Nu skall emellertid, såsom jag nämnde i mitt svar, detta förfaringssätt avskaffas och vi borde därför, herr Romanus, i detta avseende kunna vara till freds och överens. Jag vill också erinra om att detta spörsmål, såsom min företrädare också påpekade när herr Romanus ställde en fråga till honom i samma ärende i maj, tagits upp i JO:s ämbetsberättelse till innevarande års riksdag. Där påtalar JO ett fall som han betraktar som allvarligt. Verk och myndigheter tar givetvis del av JO:s berättelse. Jag vill också erinra om min i svaret nämnda åtgärd att låta utge en publikation, som kommer att få stor spridning bland verk och myndigheter. Denna publikation innehåller också det s.k. ålderscirkuläret, i vilket åldersangivelser i samband med utannonsering av platser förbjuds. Herr Romanus frågade mig om inte denna fråga kan tas upp i utbildningen. Jag kan ju inte svara för vad som sker i utbildningen av kommunala eller landstingsanställda tjänstemän, men jag vill nämna för herr Romanus att ifrågavarande cirkulär och kungörelse regelmässigt omnämns i den statliga utbildningen av exempelvis byråchefer. Jag tycker att vi nu får avvakta vad de vidtagna åtgärderna leder till. Jag syftar här på åberopade publikation, JO:s ämbetsberättelse och beskedet från arbetsmarknadsverket. Vi får väl se vilket resultat dessa åtgärder leder till innan vi tar ställning till om något ytterligare behöver göras.

Herr talman! Jag har all respekt för JO:s ämbetsberättelse, men den tycks inte vara den mest lästa skriften inom statsförvaltningen. Den utkom ju tidigt i våras, medan den företeelse som jag har berört har fortsatt hela sommaren. De som verkligen behöver utbildning i detta fall tycks vara de människor som sitter på arbetsförmedlingarna och tar emot de muntliga uppgifterna och som fortsätter att vidarebefordra könsdiskriminerande notiser. Visserligen är jag mycket mera till freds med det svar jag nu fått än med det som jag fick i våras — statsrådet Löfberg vill ju göra någonting och hänvisar inte bara till sex år gamla skrivelser, vilket jag tycker är glädjande — men helt till freds blir jag naturligtvis inte förrän systemet upphör i praktiken. Jag tycker också att statsrådet kunde ha svarat på frågan varför inte arbetsförmedlingarna kan ta bort all könsdiskriminerande annonsering från såväl kommunala som enskilda arbetsgivare, när arbetsmarknadsstyrelsen ju har gjort det i sin platsjournal, som är riksomfattande. Varför kan inte då också arbetsförmedlingarna göra det i sina listor? Slutligen skulle jag också gärna vilja ha svar på den lilla fråga som föranled des av slutet på statsrådets ursprungliga svar: Hur kan äldre notiser få stå kvar, när det är klart utsagt och fastslaget att de är olagliga, bara därför att platserna ännu inte är tillsatta? När den aktuella listan sändes ut kunde man väl ha tagit bort de gamla könsdiskriminerande notiserna som finns med?
Herr talman! Jag vill till sist bara nämna att jag i mitt svar har understrukit att de blanketter och noteringar det här gäller kommer att tas bort, och då borde herr Romanus kunna vara till freds på den punkten. Han är dock inte det, säger han, ty ännu förekommer annonser med könsangivelser. Jag är inte heller till freds, herr Romanus, med den annonsering som förekommit. Men jag är ganska säker på att med de åtgärder som nu har vidtagits kommer vi inom kort att bli till freds, både herr Romanus och jag.

Herr talman!

Bakgrunden till frågorna är den uppmärksamhet som nyligen har ägnats åt sötningsmedlet cyklamat. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Kommerskollegium utfärdar varje år en förteckning över godkända tillsatser till livsmedel. Efter rekommendation från statens institut för folkhälsan har kommerskollegium den 29 oktober i år beslutat att ämnet cyklamat inte skall tas upp i den förteckning över godkända tillsatser, som skall gälla fr.o.m. den 1 januari 1970. Beslutet innebär att cyklamat fr.o.m. den 1 januari 1970 inte längre får användas som tillsats till livsmedel. Det får inte heller säljas under angivande att det är lämpligt som sådan tillsats — det blir alltså inte längre tillåtet att sälja sötningsmedel som innehåller cyklamat med uppgift att medlet är avsett för sötning av kaffe och te. Beslutet är enligt ett uttalande av kommerskollegium en försiktighetsåtgärd i anledning av de nya forskningsrön som har gjorts i USA och den successiva ökning av konsumtionen i Sverige, som har kunnat konstateras under 1960-talet. I uttalandet framhålls att det inte finns någon grund att befara att de begränsade kvantiteter som hittills förbrukats har medfört skador på människa. En skärpning av kraven för godkännande av livsmedelstillsatser kommer, enligt vad jag inhämtat, att föreslås av den kommitté som håller på att utarbeta förslag till en ny livsmedelslagstiftning. Större vikt kommer att fästas vid om ett tillsatsämne verkligen är nödvändigt. Livsmedelsstadgekommitténs betänkande väntas föreligga om några månader. På fru Rydings fråga om folkhälsoinstitutets resurser för bl.a. information på livsmedelsområdet kan jag upplysa att ökade medel har begärts av institutet i årets anslagsframställning. Denna framställning prövas för närvarande i samband med budgetarbetet. Fru Ryding har också frågat hur det internationella samarbetet i frågor om livsmedelstillsatser fungerar. Främst bedrivs samarbetet inom de båda FN-organen FAO och WHO. FAO och WHO har två gemensamma kommittéer, dels en toxikologkommitté som består av experter på livsmedelstoxikologi, dels en kom mitté för livsmedelstillsatser, den s.k. Codexkommittén. Toxikologkommittén ger förslag till värden för riskfritt dagligt intag av livsmedelstillsatser. Med ledning av dessa värden gör Codexkommittén en fördelning av tillsatserna på olika livsmedelsgrupper och anger högsta tillåtna halt i livsmedlet i fråga. Sverige tar aktiv del i detta kommitté arbete.
Herr talman! Först vill jag tacka socialministern för svaret på min interpellation. Jag tolkar svaret som mycket positivt till de spörsmål jag tagit upp nämligen en större restriktivitet vid utarbetandet av en ny livsmedelsstadga och en god samverkan på det internationella området. Det är inte märkligt att människor i vår tid blir skrämda och bekymrade, eftersom man dagligen får exempel på den förgiftning vi själva utsätter oss för på alla områden — och detta gäller ju också när vi inte vet vad vi egentligen äter. Det är därför glädjande att socialministern i sitt svar framhåller, att en skärpning av kraven för godkännande av livsmedelstillsatser kommer att föreslås av den kommitté som nu håller på att utarbeta förslag till ny livsmedelslagstiftning. De direktiv som lämnats kommittén är daterade den 19 april 1963 och är i sig själva mycket omfattande. I våra dagar sker emellertid allting så fort, och utvecklingen på det här området är explosiv. Enligt min mening är det därför värdefullt att det nu aktueila problemet — olika tillsatser i våra livsmedel — särskilt poängteras i oktober månad 1969 såsom statsrådet Aspling gjort i interpellationssvaret.

Jag är fullt medveten om att socialministern just nu under pågående budgetarbete inte här kan utlova ett tillmötesgående av folkhälsoinstitutets framställning. Det är väl bara att hoppas att denna nödvändiga ökning av resurserna blir verklighet. Vi får väl se hur det blir i januari nästa år. Annars lär väl denna fråga komma att återspeglas i motionsskrivandet till nästa års riksdag. Till sist vill jag ta upp frågan om det internationella samarbetet som är så viktigt på detta område. Socialministern har i sitt svar lämnat en klar och uttömmande redogörelse för hur detta internationella samarbete sker vilket är värdefullt för många människor att få reda på. Det är också positivt att Sverige aktivt deltar i detta arbete. Givetvis vore det mycket intressant att få veta på vilka områden Sveriges aktivitet visat sig, men det faller ju utanför ramen för min interpellation, varför jag får återkomma härtill i annat sammanhang. Herr talman! Jag tror att det har varit nyttigt med ett klarläggande på riksdagsplanet i just cyklamatfrågan och andra frågor som gäller tillsatser av olika medel till våra livsmedel. Det är säkerligen många människor i Sverige som i dag är betjänta härav. Till sist vill jag bara än en gång tacka socialministern för det positiva svaret.